Herr talman! Jag tycker faktiskt att Elver Jonsson och de andra som tillhör utskottets borgerliga majoritet borde vara upprörda när de vet att stora företag som importerar, som höjer utdelningen och som betalar verkligt höga löner till verkställande direktörer och andra tjänstemän ändå får del av det här stödet. Jag vidhåller att det är någonting halvhjärtat med ert resonemang i utskottsbetänkandet när det gäller importföretagen. Jag kan läsa upp vad Nr 50 det står där: ”Om undersökningen ger vid handen att det finns skäl Onsdagen den att för ifrågavarande företag begränsa stödet bör regeringen vara oför 14 december 1977 hindrad att ge föreskrifter härom.” ptrrkg RNE Jag tycker verkligen att det finns starka skäl redan i dag för att be — Sysselsättningsbi stämma sig på det här området; vi vet ju mycket väl hur det ser ut — drag till tekoindu i verkligheten. Från vår sida föreslår vi i reservationen 1 att regeringen = strin, m.m. nu omedelbart skall utarbeta förslag till hur man skall kunna hindra att bidraget går till sådana här företag.

Herr talman! I frågan om propositionen är ett bra eller ett dåligt dokument har Gustav Lorentzon och jag skilda uppfattningar. Jag menar att den ändå är ett hyggligt dokument i avvaktan på den totala översyn som vi kommer att få, där riksdagen också har möjlighet att ta ställning till hur den slutliga utformningen skall se ut. Birger Nilsson förfäktar fortfarande att reservationen 2 skulle vara bättre än utskottsmajoritetens förslag. Därför finns det väl anledning att till protokollet notera att för 1978 innebär propositionens och utskottets förslag en starkare satsning än reservationens. För det inre stödområdet har vi 27 000 kr. Och tar vi den s.k. fyrkantsdelen har vi 20 000 kr., att jämföra med det fördubblade stöd som föreslås i reservationen 2, nämligen 7 000 + 7 000 = 14 000 och de tidigare 5 000 kr. Det blir alltså redan där 1000 kr. mer i stöd. Dessutom gäller det alla arbetsplatser, inga undantagna. Nu säger Birger Nilsson att reservationen 2 bygger på vad arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit och att det är väl genomtänkt. Detta är säkert riktigt, men om man kan förstärka det och göra det bättre kan ju inte ett ämbetsverks förslag vara så heligt att det icke får röras. Det här är en brandkårsutryckning, säger Birger Nilsson, Javisst, det är därför majoritetsförslaget går på en — låt vara blygsam — förstärkning gentemot reservationen. Birger Nilsson menar att man skall behålla gränserna för det inre stödområdet gentemot det yttre, men samtidigt vill han göra en uppluckring. Här har Birger Nilsson hamnat i en dualism som jag inte tycker att han klarar sig ur, åtminstone inte i den här debatten. Kriterierna över huvud taget för gränsdragningen när det gäller vilka som skall få speciella stöd är en fråga som sysselsättningsutredningen jobbar med. Också där har vi anledning att förvänta oss ett väl genomarbetat förslag.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid det förstärkta sysselsättningsstödet till Norrbotten. Först vill jag göra en kort kommentar till Elver Jonssons inlägg, för av det märkte jag att det är stor skillnad mellan socialdemokratisk och borgerlig politik. Den borgerliga politiken är mycket kortsiktig, därför argumenterar man för en kortare period — ett år 127 — och vill inte vara med om att ha ett stöd på tre år. Arbetsmarknadsstyrelsen var enhällig i sin bedömning, att det är angeläget att ta till vara alla möjligheter till sysselsättning inom Norrbotten. För att åstadkomma största möjliga effekt föreslog AMS ett fördubblat sysselsättningsstöd i hela länet. Alla — regering, utskottsmajoritet och reservanter — är eniga om att extra insatser behövs, och det har också både Birger Nilsson och Elver Jonsson framhållit. Det förslag vi diskuterar är ett bevis på vilken drastisk förändring av arbetsmarknadssituationen som inträffat i vårt län sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Arbetslösheten har ökat med 24 96 från november 1976 till november 1977. I Norrbotten upplever en stor del av invånarna att deras utkomstmöjligheter och levnadsbetingelser är hotade. Oron förstärks av Ovissheten över utvecklingen i de statliga företagen. Statsrådet Åsling sade på förmiddagen att i näringspolitiken räcker det inte med ord. Jag instämmer i detta och ställer därför frågan: När kommer regeringen med besked om exempelvis ASSI:s investering i Karlsborgsverken? Basindustriernas produktionsinskränkningar har redan fått svåra återverkningar inom bl.a. transportoch verkstadssektorn. Den låga aktiviteten inom de statliga LKAB, ASSI och NJA påverkar även byggnadsinvesteringarna negativt och byggarbetslösheten har ökat. Under kommande vinter räknar Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Luleå med att 35 96 av medlemmarna kommer att vara arbetslösa. Vi diskuterar i dag om det skall vara ett sysselsättningsstöd eller ett ökat introduktionsstöd. Varken sysselsättningsstödet eller introduktionsstödet löser problemen. Vårt förslag om sysselsättningsstöd är ett försök att dämpa den snabba negativa utveckling som sker i kustregionen. Bara genom stora statliga insatser i de egna företagen och ett ihärdigt arbete för att snabbt bredda länens näringsliv kan en försämring av levnadsbetingelserna undvikas. Jag vill poängtera att länets rikedom på resurser i form av välutbildade människor och naturtillgångar ger goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling. Men det gäller att hejda utflyttningen av den utbildade arbetskraften. Det är värt att nämna att i samband med översynen av länsplaneringen har länsstyrelsen skrivit till regeringen och förutsatt att statsmakterna omprövar planeringsnivån för befolkningstalen i länen. Ett av motiven i utskottsmajoritetens skrivning för att man inte kunde gå med på ett ökat sysselsättningsstöd, som skulle gälla för hela Norrbotten, är att ”man bibehåller nivåskillnaden mellan inlandet och kustlandet när det gäller stödets storlek”. Situationen i länet är sådan att åtgärderna inte kan formas efter en strävan att bibehålla nivåskillnader mellan inlandet och kusten. Det är fråga om att över huvud taget få sysselsättning till länet. Utskottsmajoritetens skrivning beror med all sannolikhet på att man stannat kvar i ”det förgångna”. För ett år sedan, när vi behandlade regionalpolitik, skrev de borgerliga ledamöterna i utskottet att det fanns orter som inte hade varit i behov av regionalpolitiskt stöd, som hade fått det. Vid underhandskontakter fick jag veta att man hade Norrbottens kustland Nr 50 i tankarna, och tydligen sitter en del i än. Som exempel på hur utvecklingen förändrats kan nämnas att mellan 1973 och 1976 skedde ca två tredjedelar av flyttningarna inom länet. På grund av det ändrade ar= betsmarknadsläget har flyttningsströmmarna ändrats. Ungefär två tred — Sysselsättningsbijedelar förmedlas nu till orter utanför länet. Av 1 711 personer som under = drag till tekoindude tre första kvartalen lämnade länet av arbetsmarknadsskäl har ungefär = strin, m.m. hälften fått anställning i Stockholm. Den ökade arbetslösheten har berört samtliga kommuner i länet, men den har drabbat fyrkantsdelen och Malmfälten kraftigast. Ett annat exempel på utvecklingen: från oktober till november blev 800 av dem som traditionellt är ute på arbetsmarknaden, dvs. män med yrkesutbildning, friställda. Dessutom har 76 företag med 1 231 anställda varslat, mest inom kustregionen och Malmfälten. För fortsatt utveckling i Norrbotten krävs att utflyttningarna från länet hejdas och att människorna bereds arbete. Förslaget om fördubblat sysselsättningsstöd för hela länet får ses i perspektiv av att om inte kustregionen klarar sig så klarar sig inte inlandskommunerna heller. Jag har tidigare hänvisat till översynen av länsplaneringen, där en enig länsstyrelse framhåller att stagnationen i Luleå ”får allvarliga återverkningar på sysselsättningen utanför Luleå”. Jag skall inte närmare gå in på utvecklingen i mitt hemlän. Det finns anledning att återkomma till den i andra sammanhang. Men jag vill ändå understryka det som Birger Nilsson har sagt och instämmer i hans yrkande. Herr talman! Avslutningsvis vill jag poängtera att det krävs stora insatser. Det krävs betydande statliga kapitaltillskott för att vi skall få ett fungerande näringsliv och det brådskar med åtgärderna. Sysselsättningsstödet är ett litet halmstrå i en mycket besvärlig situation. Utskottsmajoriteten skriver att det mot bakgrunden av kommande utveckling och erfarenheter får prövas om ytterligare särskilda insatser bör sättas in. Utvecklingen går mycket snabbt, och regeringen får inte vänta för länge. Nu gäller det att snabbt leva upp till industriministerns synpunkt att ”det inte räcker med ord”.

Herr talman! Som motionär vill jag kort framföra några synpunkter på sysselsättningsbidraget till tekoindustrin vad beträffar stödet till importerande företag, där jag inte delar utskottsmajoritetens inställning. Hela tekoindustrin befinner sig i en svår situation, men som jag vid några tidigare tillfällen framhållit är situationen för skinnindustrin — vill jag påstå — allra svårast. Skinnbranschen befinner sig i denna allvarliga situation därför att de inhemska tillverkarna skall konkurrera med en lågprisimport, som helt enkelt är omöjlig att konkurrera med. I vissa fall tror jag att vi inte skulle kunna konkurrera ens om man bortser från lönerna. 129 Vad som gör saken än värre är att företag som i stor utsträckning importerar varor får sysselsättningsbidrag för anställda över 50 år. Det menar jag undergräver den konkurrensneutralitet som borde råda och på sikt minskar sysselsättningen i stället för att garantera den. Det är nu angeläget att omedelbart ta ställning till branschens framtid. Skall vi ha en svensk skinnoch läderindustri och hur skall den vara dimensionerad? Skall vi ha en sådan industri — och det anser jag att vi skall ha — då måste storlek och omfattning vara något större än i dag, och i så fall måste insatserna göras nu. Ett led i arbetet att behålla svensk skinnindustri skulle vara, att sysselsättningsbidraget till tekoindustrin inte skulle kunna utgå till företag som importerar färdiga varor. När nu bidraget ökar från 15 till 20 kr. per timme för anställd över 50 år skapas ytterligare svårigheter för de företag som inom landet tillverkar skinnvaror. Utskottet uttalar att det är önskvärt att sysselsättningsbidraget såvitt möjligt fungerar konkurrensneutralt. Får företag som i stor utsträckning sysslar med import av färdiga varor sysselsättningsbidrag, menar jag att konkurrensneutraliteten undergrävs. Jag skulle vilja gå mycket drastiskt fram, eftersom jag anser att man genom statliga bidrag ökar kostnadsklyftorna mellan inhemskt tillverkade och importerade varor. Det statliga stödet borde vara utformat så att det verkar i rakt motsatt riktning. För dagen får jag nöja mig med att understryka vad reservanterna sagt i reservationen 1, nämligen att stödet bör reduceras för företag som vid sidan om tillverkning sysselsätter anställda med import av färdiga produkter. Jag gör det i förhoppningen att företag som i huvudsak sysslar med import då inte skall få något stöd alls. Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! I samband med att frågan om sysselsättningsbidrag till tekoindustrin förra gången behandlades här i kammaren yrkade Tage Magnusson och jag att maximigränsen för stödet skulle höjas från 10 96 till 15 96. Vi ansåg vidare att tiden skulle förlängas att gälla hela budgetåret 1977/78 — det senare med hänsyn till företagens planeringssituation. Vi ansåg att en höjning av stödet till 15 96 var motiverad av det ringa utslag genomsnittligt sett som 10 96 skulle innebära på hela styrkan inom företagen. Vi konstaterade att kostnaderna för de av oss föreslagna åtgärderna totalt sett skulle bli mindre än de kostnader som skulle uppstå av att ett betydande antal människor skulle komma att friställas. Våra synpunkter vann tyvärr inte riksdagens gehör, men vi kan konstatera att vad vi då föreslog till viss del ändå förverkligas nu. Således har stödet förlängts att gälla till budgetårets utgång med möjlighet för regeringen att förlänga tiden så att stödet gäller även under resten av 1978. Vi kan också konstatera att bidraget räknats upp med 5 kr. De åtgärder som vidtagits bedömer jag vara riktiga. Kvar är emellertid - Nr 50 bestämmelserna om en maximering till 10 96 av lönesumman, vilket jag alltjämt anser vara otillräckligt. Den innebär i realiteten att ett antal företag, som så att säga slog huvudet i taket på beloppet 15 kr. per timme, med 10-procentsregeln, inte kan dra någon nytta av den nu föreslagna = Sysselsättningsbiökningen. Orsaken är givetvis att antalet anställda över 50 år utgör en = drag till tekoindubetydande andel av det totala antalet anställda. Det hade alltså varit = strin, m.m. befogat med en höjning av procentsatsen till 15 96. Men det lär ju finnas möjlighet att i ett senare skede åstadkomma en förändring härvidlag. I det här sammanhanget kan jag inte underlåta att påtala den enligt min mening något snäva syn som Gördis Hörnlund ger till känna i sin uppfattning att tydligen allt stöd skall vara selektivt.

Jag vill fråga: Vad är det för mening med en sådan politik, som innebär att man genom selektiva åtgärder till mångmiljonbelopp bevarar i sig själva icke bärkraftiga företag medan i sig bärkraftiga företag just på grund av denna snedvridna konkurrens råkar i svårigheter och tvingas nedlägga driften? Anser verkligen Gördis Hörnlund att det är riktigt att samhället på detta sätt gentemot de företag som jag här åsyftar snedvrider konkurrensen? Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.
Herr talman! Om jag hade befunnit mig i Hans Nyhages kläder skulle jag inte nämnt något om den ekonomiska politiken här i dag. Och jag behöver väl inte närmare gå in på den frågan eftersom vi ju alla vet hur det är ställt i det här landet efter 15 månaders borgerlig regering. Den snäva syn som Hans Nyhage påstår att jag har måste man ha om man anser att det inte finns något skäl i världen att vanliga skattebetalare — och även textilarbetare — skall vara med om att finansiera stora bidrag till industrier som mycket bra skulle klara sig själva. Dessa industrier borde ta det sociala ansvar man kan vänta sig av dem efter åratal av stora vinster och vinstutdelningar. Men på den punkten tror jag inte att Hans Nyhage och jag har någon chans att genom diskussion komma på samma linje. Därför kan jag avsluta debatten med det konstaterandet.
Herr talman! Först vill jag säga att jag självfallet inser att det måste vara lugnast för Gördis Hörnlund att inte gå in på den ekonomiska politiken med hänsyn till det läge som har skapats i landet just i anledning 131 av den ekonomiska politik som socialdemokraterna alltför länge har fått föra. Jag lade märke till en klar glidning i Gördis Hörnlunds beskrivning av de företag som jag ifrågasatte. Jag nämnde att det alldeles otvetydigt finns företag som nu har råkat i svårigheter på grund av den snedvridna konkurrensen till följd av den selektiva politik som socialdemokraterna länge förde. Jag ställde frågan: Är det verkligen riktigt att från samhällets sida bedriva en politik som gör att i sig bärkraftiga företag icke längre kan vara bärkraftiga därför att de utsätts för en inhemsk, av samhället skapad sned konkurrens? Jag vore tacksam för att få svar på den frågan.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Hans Nyhage är ute efter när han talar om att det har skapats så mycket. Men han menar väl att det har kunnat skapas så oerhört mycket i det här landet att det har kunnat bli stora företag, som då också har klarat sig bra under den tid då socialdemokraterna innehade regeringsmakten. Nu vet vi ju att det mesta av detta håller på att raseras — nu finns det problem inom varje bransch! Men att vi sedan skulle vilja vara med om att sätta in bidrag i form av direkta lönesubventioner till företag som kan klara sig själva är en annan sak. Jag kommer aldrig att tycka att det är en lämplig metod. Det är selektiva åtgärder som behövs för att sysselsättningen skall kunna räddas. Sysselsättningsbidragen till teko hjälper inte de företag som har besvärligheter i dag, om man samtidigt subventionerar de stora företag som helt och hållet lever på import och som därigenom kan konkurrera med de företag som ägnar sig åt svensk tillverkning. Jag trodde verkligen att Hans Nyhage och de flesta andra i södra Älvsborgs län egentligen hade den uppfattningen, att vi bör behålla den svenska tekoindustrin, men efter det här inlägget betvivlar jag detta.
Herr talman! Gördis Hörnlund behöver inte tvivla på att min inställning är att vi skall bevara den svenska tekoindustrin. Det är dock ingen hemlighet för någon — och det kan icke heller vara en hemlighet för någon — att det höga kostnadsläge som skapats genom skatteoch avgiftspolitiken i det här landet är en stor bov i dramat. En annan bov i dramat är den omfattande lågprisimport som har ägt rum i vårt land under en lång följd av år, långt innan den borgerliga regeringen kom till. Fortfarande har jag inte fått svar på den fråga som jag anser vara väsentlig: Vad är det för mening med en politik som leder till att bär kraftiga och välskötta företag tvingas gå omkull därför att de utsätts Nr 50 KR ället? för inhemsk konkurrens, skapad av samhället? Onsdagen den
strin, m.m. Herr talman! Jag missade faktiskt en replik till Elver Jonsson. För att de närvarande i debattens slutskede skall veta vad man röstar på vill jag klara ut följande fakta: Reservationen betyder 40 000 kr. per nyanställd årsarbetskraft i hela stödområdet. Hur man än använder matematiken på borgerligt håll kommer man icke ifrån dessa fullt klara och riktiga fakta.

Herr talman! Får jag använda samma skäl för att begära ordet som Birger Nilsson, nämligen att tala om vad vi röstar om. Det exempel som anfördes av herr Nilsson avsåg alltså en treårsperiod. Vad jag har sagt är att vi har lagt tyngdpunkten på 1978 och att man senare skall kunna ta ställning om det behövs en ännu starkare satsning på just Norrbotten. När det gäller det första året innebär majoritetsförslaget för det s.k. fyrkantsområdet en satsning omfattande 20 000 kr. jämfört med 19 000 kr. som reservanterna föreslår. För det inre stödområdet blir det enligt regeringsförslaget 27 000 kr. jämfört med också där 19000 kr. enligt reservanterna. Den som vill ha en stor satsning 1978 har alltså bara en möjlighet i voteringen, och det är att stödja utskottet.
Herr talman! Men så kan man ju ändå inte räkna, Elver Jonsson. Vi föreslår en höjning av sysselsättningsstödet, och sysselsättningsstödet utgår under en treårsperiod. Då kan man inte bortse från detta och klippa av stödet efter ett år. Man måste rimligen räkna in hela treårsperioden, eftersom det är den period under vilken sysselsättningsstödet utgår.

Herr talman! De motionsyrkanden som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 33 är minsann gamla bekanta för riksdagen. Frågan om försäljning av aktier i statliga företag har, som framgår av redovisningen i utskottsbetänkandet, behandlats av riksdagen alltsedan 1956. Det är moderaterna som ständigt återkommit till denna fråga, men deras krav har avvisats av riksdagsmajoriteten varje gång. Den skepsis mot försäljning till allmänheten av aktier i statliga företag som här kommer till uttryck vill vi från socialdemokraterna i utskottet understryka i vår till betänkandet fogade reservation. Jag vill dessutom till detta foga några ytterligare kommentarer. Låt mig då först få konstatera att det finns grundläggande skillnader mellan oss och de borgerliga när det gäller det statliga företagandet. Vi hävdar att det statliga ägandet i näringslivet utgör ett nödvändigt alternativ till privat och kooperativt ägande. Det bör också sägas i sammanhanget att speciellt moderata samlingspartiet aldrig har varit någon anhängare av statligt företagande. Man har ständigt motsatt sig ett ökat statligt ägande inom näringslivet. Därför yrkade också moderata samlingspartiet avslag på propositionen om ett statligt förvaltningsbolag 1969. Låt oss därför helt kort se på motiven för bildandet av den statliga företagsgruppen.

Det sägs i den moderatmotion som nu behandlas, nr 296, att det är svårt att finna skäl för att vissa i motionen uppräknade företag skall ägas och drivas av staten. Man räknar så upp en rad statliga företag, av vilka jag i detta sammanhang vill kommentera två med utgångspunkt i de nyss angivna skälen för det statliga ägandet. Berol Kemi förvärvades 1973 av Statsföretag. Det ansågs av alla kunniga bedömare att petrokemin var en bransch som kännetecknades av stark uppgång samtidigt som en satsning skulle komma att kräva stora resurser. Mo och Domsjö AB, som ägde företaget, bedömde att man inte ägde de erforderliga resurserna för att utöka sitt engagemang på det petrokemiska området. När därför Statsföretag gick in och förvärvade MoDo-Kemi AB, stod detta i god överensstämmelse med det andra skälet för Statsföretagsgruppens bildande. Satsningen på det s.k. Oxo-projektet i Berol Kemi har bekräftat att för en långsiktig utveckling inom det petrokemiska området erfordras betydande resurser. Det andra företag beträffande vilket jag vill ange skälen till Statsföretags engagemang är AB ESSBO. Här rör det sig om ett antal mindre företag inom snickerioch byggmaterialbranschen, som staten, för att rädda sysselsättningen inom några hårt utsatta norrlandsorter, måste överta från privata konkursdrabbade ägare — således ett statligt ägande i enlighet med det första skälet för Statsföretag, att stimulera sysselsättning och utveckling i vissa regioner. För den som i likhet med mig upplever situationen i dessa bygder och vet vad Statsföretags engagemang betytt under många år framstår samhällsägandet som angeläget. Här har nämligen Statsföretags ledning tvingats till en samhällsekonomisk bedömning i sitt ägaransvar. Därför är det inte enligt vårt sätt att se ointressant vem som är ägare. Sammanfattningsvis kan vi från socialdemokratiskt håll således inte vara med om att minska det statliga ägandet inom svenskt näringsliv. Det finns tvärtom starka skäl för att öka detsamma. Så till sist några ord om den utredning som regeringen tillsatt för att ange Statsföretag AB:s verksamhetsinriktning och mål Direktiven för utredningen har ännu inte offentliggjorts, men enligt vad som framkommit skall utredningen belysa och ge förslag på hur samhällets engagemang inom svenskt näringsliv skall utformas i framtiden, alltså frågor av både principiellt och politiskt stort intresse. Det är då rätt märkligt att industriministern valt att låta sin närmaste man, statssekreteraren, vara enmansutredare. Med hänsyn till den vikt som denna utredning måste tillmätas hade det varit rimligt med en parlamentariskt sammansatt utredning, detta icke minst med tanke på de klagomål för bristande insyn i det statliga företagandet, som man från borgerligt håll ägnade sig åt under den socialdemokratiska regeringens tid. I vart fall borde en parlamentariskt sammansatt referensgrupp bli i tillfälle att granska utredningsmannens förslag innan det föreläggs regering och riksdag. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! I sitt sena utvecklingsstadium präglas privatkapitalismen av tilltagande strukturproblem, lägre tillväxt, svårigheter att nyetablera, stigande kostnader för att etablera sig i olika branscher osv. Detta har i alla kapitalistiska länder medfört en växande roll för stat och statsapparat. Staten har i olika former gått in i produktion och näringsliv med subventioner, med olika planeringsåtgärder eller med direkt företagande. Detta är ju för varje rörelse, för varje parti som ser utöver kapitalismens gränser, en i och för sig intressant företeelse. Om man redan under kapitalismen kan iaktta starka tendenser till församhälleligande av produktionen, då har detta givetvis intresse i varje strategi som avser att omvandla samhället, att förändra det bort ifrån kapitalism och i riktning mot socialism. Man kan då tänka sig två olika utvecklingslinjer för statens medverkan. Staten är ju under kapitalismen fortfarande en borgerlig statsmakt, och ett statsföretag under kapitalismen kan naturligtvis aldrig för den skull vara socialistiskt. Det är tvingat att arbeta i en kapitalistisk omgivning, på en kapitalistisk marknad, och man kan inte tänka sig att det skulle utgöra någon kapitalistisk ö mitt i kapitalismen. Men för den skull är det ingalunda likgiltigt hur man under den kapitalistiska eran utformar de statliga företagen. De kan användas och utformas på helt olika sätt. De kan utformas så att de blir kryckor, stöttepelare åt det kapitalistiska näringslivet genom att ta över oräntabla branscher eller industrier. De kan vara ett stöd åt den kapitalistiska strukturomvandlingen på det sättet att de hjälper till att genomföra de avskedanden och nedskärningar som de kapitalistiska strukturkriserna ger upphov till. De kan användas för att göra anpassningen till kapitalismens krav snabbare när det gäller produktion, teknik, koncentration av företag osv.

Men man kan också tänka sig helt andra linjer för hur statsföretagen utvecklar sig. Man kan tänka sig att de även medan de befinner sig i den kapitalistiska ramen används för att stärka de arbetandes positioner i olika hänseenden, för att utgöra ett stöd för de arbetandes kamp för ändrade förhållanden. De kan utgöra expansiva industripolitiska element i en krisdrabbad kapitalism, de kan vara redskap för att verkligen öka sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten och de kan inte minst vara basen för experiment med en växande självstyrelse och en förbättrad rättsställning för de arbetande. De kan vara ett forum för att utveckla en demokratisk självförvaltning hos de arbetande människorna. Det är självklart den senare utvecklingslinjen man från ett parti som vpk skulle vilja se genomförd, och det är för den som vi har pläderat i den motion som har behandlats i näringsutskottet. Vi menar att denna fråga om statsföretagens yttre roll i det kapitalistiska samhället och även deras inre uppbyggnad är en så viktig fråga för arbetarrörelsen att man har alla skäl, i synnerhet i dessa dagar, att seriöst diskutera den. Därför är vi något förvånade över den behandling som motionen och dess förslag har rönt i näringsutskottet.

Vi hade dock väntat en något annorlunda hållning från de socialdemokratiska ledamöterna av näringsutskottet. Men på den punkten har vi bedragit oss. Jag kan endast med förvåning notera vilket ringa intresse man tydligen inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen har för dessa frågor. Man har vid behandlingen av den kommunistiska motionen helt och hållet skrivit sig samman med de borgerliga. Man hänvisar till den utredning om Statsföretags verksamhetsinriktning som den borgerliga regeringen helt nyligen har beslutat om, och det tycker man då är ett svar på den kommunistiska motionen. Sedan hänvisar man till de många gånger då näringsutskottet tidigare har avvisat förslag om att förstatliga olika industrier och branscher när sådana förslag har kommit från vårt partis håll. Jag har svårt att se varför socialdemokrater skulle vara så angelägna att skriva sig samman med de borgerliga och hänvisa till hur många gånger utskottet har avvisat nationaliseringsförslag. Det står i betänkandet, som alltså är gemensamt underskrivet av de socialdemokratiska och borgerliga ledamöterna: ”Frågor om den statliga företagssektorns omfattning uppmärksammas fortlöpande av statsmakterna.” Jag har litet svårt att förstå hur man som socialdemokrat kan uttrycka en sådan enorm förlitan på den nuvarande regeringen och de nuvarande statsmakternas sätt att uppmärksamma den statliga företagssektorn och dess roll. Man borde där ha varit klar över att om de borgerliga får bestämma hur den sektorn skall utformas och vilken roll den skall spela, då blir den sektorn inget annat än ett supplement till den kapitalistiska strukturpolitik som nu drabbar de arbetande så hårt i så många branscher.

Det är nu inte så många år sedan vi hade en mycket stor strejk här i landet, en strejk som riktade sig mot sällsynt auktoritära företagsledarmetoder, importerade från Förenta staterna. Vi vet alla vilken strejk jag därvid syftar på: strejken inom LKAB. Med det vill jag ha sagt att de statliga företagen sannerligen inte varit några mönster eller föregångare när det gällt att ha en hyfsad inställning till de anställda, deras synpunkter och idéer. Jag tror att de helt och hållet kan parallellställas med Wallenbergföretagen i det avseendet. Jag kan inte heller på den punkten finna att man som socialdemokrat haft anledning att skriva sig samman med de borgerliga. Här hade i stället socialdemokraterna ett bra tillfälle att framhålla att arbetarrörelsen måste ha en helt annan syn på statsföretagens roll både på kort och på lång sikt. Från vpk:s sida menar vi att denna roll skulle kunna utvecklas till ett väldigt viktigt kampinstrument i striden mot storfinansens makt och i kampen för ett samhälle, präglat av andra klassförhållanden och en annan typ av ekonomi. Vi vet att forskningspolitiken här i landet, speciellt på den teknisktnaturvetenskapliga sidan, är väldigt hårt uppbunden till de privata storföretagen. Dessa styr en mycket stor del av den forskningen. Men det är inte bara svenska storföretag som utövar en sådan styrning av forskningen, utan forskningen på det tekniska området är också hårt uppknuten till de stora multinationella koncernerna. I den ekonomiska omvandling som förestår krävs en självständig nationellt betonad forskningspolitik, som kan leda till att man tar fram nya produkter och ny teknik liksom alternativa produkter och alternativ teknik i förhållande till den som utvecklas i de kapitalistiska länderna. I det spelet intar naturligtvis statsföretagen och deras möjligheter att inom sin ram stimulera en sådan alternativ teknik och alternativ forskning en mycket viktig roll. Vi hade hoppats att man inom andra delar av arbetarrörelsen hade haft detta klart för sig, men så är uppenbarligen inte fallet. Över huvud taget är det av intresse att statsföreetagssektorn blir en sektor som i alla avseenden tänker annorlunda och utgår ifrån annorlunda värderingar än den privatkapitalistiska sektorn. Det gäller inte minst i frågor som handlar om styrproblem, ledarproblem och maktproblem.

Hela denna problematik kommer ju också in i samband med de intressanta frågorna om olika slag av samhälleliga fonder som tänks ta över delar av näringslivet eller få inflytande i företagen och på kapitalbildningen. Fondfrågan har ju också relevans när det gäller den statliga företagssektorn. Det är nämligen inte säkert att man bör ha den traditionella formen av statligt ägande i all framtid. Det är mycket möjligt att man kan tänka sig andra former som skulle medge ett mer omedelbart och direkt inflytande från de arbetandes sida eller från fackföreningsrörelsens sida i de statliga företagen. Också detta hade varit intressant att få belyst och i den nuvarande politiska situationen här i landet diskutera. Det är nämligen inte säkert att man som socialist alla gånger måste tänka sig en socialism där staten framträder som en jättelik ägarmakt — det är mycket möjligt att en sådan väldig maktkoncentration av inflytande i en statsapparats händer kan innebära byråkratiska faror, faror för de arbetandes möjligheter att i produktionslivet, i det ekonomiska livet, mer direkt göra sig gällande. Från den synpunkten är det viktigt att man redan på ett tidigt stadium börjar diskutera vilken roll de arbetandes direkta inflytande och makt skall ha inom den statligt ägda sektorn, i synnerhet om vi får ett mer omfattande statligt ägande efter hand och om vi tänker oss en annan typ av ekonomi än den kapitalistiska, där den nya socialistiska statsmakten spelar en stor roll. Det är då inte säkert att man skall ha just den här traditionella formen. Det är möjligt att den socialistiska demokratin samt arbetsliv och arbetslivsdemokrati då skulle kräva en helt annan typ av organisation än den traditionella. Både på kort och på lång sikt är det med andra ord av stor betydelse att man i dag diskuterar statsföretagssektorns organisation, de värderingsprinciper som skall ligga till grund för dess sätt att utvecklas och dess sätt att agera. Hur man ställer sig till den frågan är mycket avgörande för effektiviteten i den kamp som de arbetande i dag måste föra gentemot den tilltagande maktkoncentration från storfinansens sida och gentemot den kapitalistiska kris som nu utvecklar sig. Vi tror för vår del att den diskussionen blir oundviklig och att den kommer att mötas med betydande gensvar och intresse ute i arbetarrörelsen. Vi hade önskat oss en mindre passiv attityd till hela denna frågeställning än den attityd som de socialdemokratiska ledamöterna av näringsutskottet i dag har givit prov på. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den ifrågavarande vpkmotionen.

Herr talman! I det aktuella betänkandet från näringsutskottet behandlas, som Ivar Högström redan har påpekat, två motioner. Även om båda motionerna gäller statliga företag är frågorna aktualiserade från direkt motsatta utgångspunkter. Det har redan framgått av överläggningen hittills. I den första motionen, nr 296, begärs vissa riktlinjer för Statsföretags verksamhet. Motionärernas avsikt är att få till stånd en försäljning till enskilda och börsintroduktion av aktier i företag inom Statsföretagsgruppen, eller att alternativt få till stånd försäljning till enskilda av sådana företag. Utgångspunkten är enligt motionärerna att det skall krävas vissa bestämda skäl för att ett företag skall behållas i statlig ägo. Enligt vad som meddelats har regeringen nyligen beslutat tillsätta en utredning om Statsföretags verksamhetsinriktning och mål. Utskottet har därvid erfarit att utredningsarbetet skall bedrivas med stor skyndsamhet, så att arbetet kan beräknas vara avslutat före årsskiftet 1978-1979. Direktiven har ännu inte offentliggjorts, men utskottet har inhämtat vissa upplysningar, vilka redovisas i utskottsbetänkandet. Av regeringens meddelande framgår att utredningen kommer att studera vilka verkningar ett vidgat ägande av företagen inom Statsföretagsgruppen kan få. Det är alltså fråga om att studera möjligheterna att utvidga de statliga företagens ägarkrets. Utskottet kan mot denna bakgrund konstatera att motionärernas syfte att få till stånd en utredning om försäljning av aktier i statliga företag därmed har blivit tillgodosett. I ett särskilt yttrande har folkpartiets och moderaternas ledamöter i näringsutskottet markerat sin tillfredsställelse över att frågan om försäljning av aktier i statliga företag till allmänheten nu skall prövas. Vi vill därför betona det angelägna i att utredningsarbetet verkligen leder fram till förslag som kan ligga till grund för en lösning av frågan. För egen del vill jag tillägga att jag ser det som ett av många medel att åstadkomma en angelägen ägandespridning eller, med andra ord, som ett led i förverkligandet av en ägardemokrati. I motionen 968 vill motionärerna gå den rakt motsatta vägen. Syftet är här att den statliga företagssektorn skall utvidgas och förstärkas genom en rad nationaliseringsåtgärder. Dylika förslag har framförts motionsvägen vid flera tillfällen beträffande olika delar av det svenska näringslivet, men dessa förslag har avvisats av riksdagen, vilket utskottet också erinrar om i betänkandet. Herr talman! Ett enigt utskott konstaterar att man inte är överens om de grundläggande värderingar som finns bakom motionärernas krav i den sistnämnda motionen. Men även bortsett från detta har utskottet inte funnit det motiverat att göra det uttalande om riktlinjer för forskningspolitiken som har begärts i vpk-motionen. Även med hänvisning till vad som redovisats rörande regeringens nyss inledda utredningsarbete finner utskottet att motionärernas krav skall avvisas. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan efter att hört denna plädering från den borgerliga sidan i näringsutskottet inte underlåta att göra två kommentarer, som ganska tydligt ger sig själva. Det är uppenbart att man från borgerligt håll talar mycket om ägardemokrati men mindre om demokrati för den majoritet av befolkningen som är lönearbetare. Demokrati är någonting som i första hand skall förbehållas dem som har pengar. Och den demokratin skall vara med graderad rösträtt, så att man kan sälja ut de statliga aktieföretagen. Den som har mycket pengar kan ha 10 000 röster precis som på den gamla kommunala röstskalans tid. Men den som inga pengar har utan bara sätter in sitt arbete, han skall inte ha en enda röst. Detta om borgerlig demokratisyn och vad de borgerliga vill göra med statsföretagssektorn. Det är en programförklaring som jag tror är tydligare än någon programförklaring i fråga om demokratin och de arbetandes inflytande som har avgivits hittills av någon företrädare för den nya, borgerliga regeringen. Det är intressant att notera vilket demokratibegrepp man har och vad för sorts inflytande man är villig att premiera. Samtidigt måste jag också — det är min andra kommentar — anmäla starka betänkligheter mot det socialdemokratiska agerandet. Ni hör här vad de borgerliga är ute efter. Ni hör vilken syn på det statliga företagandet de har och vilken syn på frågan om de arbetandes inflytande och självstyrelse som de redovisar, när de struntar i att tala om detta utan i stället talar om aktieägarnas inflytande. Ni hör hur de gläds åt att utskottet är enigt om att avvisa den kommunistiska motionen. Jag kan inte hjälpa att jag tycker det är fel av er att ha gett dem den glädjen. Om vi inom arbetarrörelsen i stället hade en progressiv, fruktbar och seriös diskussion om hur vi skulle använda statsföretagen för att flytta fram de arbetandes makt och positioner i samhället, tror jag det vore mycket bättre än att skriva ihop sig med de borgerliga om i grunden djupt reaktionära värderingar.
Herr talman! Jag har pläderat för ägandespridning som gör att det personliga ägandet sprids. Det är ett klart alternativ till ett kollektivt ägande. Jörn Svenssons idéer går vida längre. Drar man ut konsekvenserna av alla vpk-motioner som har presenterats i näringsutskottet och yrkandena i den motion vi nu behandlar, leder de otvivelaktigt fram till ett helt annat samhälle, ett socialistiskt samhälle eller ett planhushållningssamhälle. Den som vill ha en sådan utveckling skall naturligtvis stödja detta förslag, men den som inte vill ha det gör klokt i att avvisa motionskravet, och det har utskottet gjort. Vi har i utskottet avstått från att gå in på motionerna i detalj, för det är välbetänkt att nu avvakta det förestående utredningsarbetet. Vi får tillfälle att återkomma i den här frågan när vi då förhoppningsvis har ett brett underlagsmaterial.

Herr talman! Den här diskussionen lovar nu att bli allt intressantare. Det framgår i och för sig klart av utskottsbetänkandet att utskottet inte vill ha det socialistiska samhälle som är vänsterpartiet kommunisternas mål. Det behöver talesmannen här inte erinra mig om. Men det intressanta är vad ni vill ha i stället. Det ni här har pläderat för som ett alternativ till den nuvarande typen av statligt ägande är ju i verkligheten ett steg tillbaka i utvecklingen. Det är en bekännelse till att pengarna, möjligheten att köpa aktier, dvs. att köpa röster på bolagsstämman, är för er liktydigt med demokrati. Däremot är den viktiga frågan om hur de arbetande skall utveckla sina positioner, sitt inflytande, sin makt över arbetssituationen och över företagspolitiken i de statliga företagen för er ointressant. När vi kommer fram till den frågan säger ni bara att vi har en helt annan grundsyn därvidlag. Ni vill sätta statsföretagen på aktier — det är ert ideal. De som arbetar i statsföretagen och deras inflytande är för er en ointressant fråga.

Här säger de borgerliga att ett enigt näringsutskott i dessa frågor företräder en helt annan grundsyn än vänsterpartiet kommunisterna, en icke socialistisk grundsyn som den borgerlige talesmannen har redogjort för. Jag vill då återigen fråga de socialdemokratiska representanterna: Delas verkligen denna uppfattning av den socialdemokratiska fraktionen i näringsutskottet? Det är en fråga som jag gärna vill ha ett svar på.

Herr talman! Jörn Svensson säger först att Statsföretag ger inte de anställda ett speciellt inflytande utan verkar som ett statskapitalistiskt företag med starkt centraliserad ledning. Sedan säger han att den som vill att Statsföretag skall fortsätta att verka inom de ramar som det nu har och om man tar konsekvenserna av detta och vill att det också skall kunna dra åt sig kapital på den öppna marknaden, då företräder man en helt annan demokratisyn. Bakgrunden till detta resonemang är att Jörn Svensson företräder en annan demokratisyn än majoriteten i utskottet. Vi har från folkpartiet varit med om ett särskilt yttrande när det gäller Statsföretag och möjligheten att sälja aktier i företag som ägs av Statsföretag. Varför det? Det är av tre skäl: 1. Det skall vara möjligt att få en marknadsvärdering också av företag som ägs av staten, precis som man kan få det av andra företag. 2. Statsföretags företag skall kunna dra till sig hushållssparande och kaptital från den öppna marknaden. De skall inte vara handikappade gentemot andra företag. 3. Statsföretags företag skall kunna vara flexibla. Statsföretag skall kunna agera som vilken annan effektiv affärskoncern som helst och t.ex. sälja företag för att få pengar att köpa andra företag. Vi är anhängare av en marknadsekonomi, vilket bl.a. innebär att pengar till investeringar skall styras efter effektivitet, dit de gör bäst nytta. Vi är från folkpartiets sida också anhängare av arbetsdemokrati, där de anställda skall ha inflytande på sitt eget arbete, över sina egna företag och också över företagsstrukturen. Det inflytandet bör bli större än det är i dag, och detta bör ske inom ramen för en marknadsekonomi. Då får nämligen de anställda inflytande både som anställda och som konsumenter.
Herr talman! Jag vill gärna deklarera att det finns ingen gemensam syn hos socialdemokratin och de moderata beträffande Statsföretags inriktning. Jag sade i mitt första inlägg klart och tydligt att här går en väsentlig skiljelinje i grundsynen. Vi vill driva frågorna om den ekonomiska demokratin inom näringslivet — Statsföretags roll är därvid viktig — men det är inte den frågan vi primärt diskuterar i dag; den får vi återkomma till när en eventuell proposition på grundval av utredningen kring Statsföretags framtida inriktning kommer att föreläggas riksdagen. — Någon form av statskapitalism inom de statliga företagens område kommer vi heller aldrig att vara med på. Jag vill ha sagt det här för att inte Jörn Svensson skall driva påståendet att vi skulle ha en med moderaterna gemensam grundsyn i en så central och viktig fråga som den här.

Herr talman!

Därför måste vi börja diskutera och driva andra målsättningar för den offentliga sektorn och för de statliga företagen än vad man hittills har haft. Vi hör ju här vad de borgerliga förväntar sig av statsföretagen. Det handlar där precis som på den privata marknaden — det skall inte vara någon större skillnad — om att man skall ägna sig åt att sälja och köpa företag och aktier. Det är det väsentliga. De arbetandes inflytande, deras framtid, deras makt över sin egen situation — det är frågor som inte alls kommer in i sammanhanget, som inte ens är intressanta. Det är tal om att produktionen skall drivas efter profitoch marknadsprinciper, inte om att den skall vara förnyande och introducera alternativa riktlinjer och alternativ teknik mera efter den sociala nyttan än efter den nytta som avgörs av vinstens storlek. Det är naturligtvis lyckligt om Ivar Högström nu långt om länge, sedan jag grundligt och eftertryckligt har försökt provocera honom därtill, är beredd att se frågeställningen på det här sättet. Å andra sidan borde man då inte till de borgerligas glädje och jubel ha skrivit under sådana formuleringar som finns i det enhälliga utskottsbetänkandet, där det direkt sägs beträffande vår motion att utskottet är oense med motionärerna i fråga om vissa grundläggande värderingar. Det verkar precis som om både borgerliga och socialdemokrater tog avstånd från de grundläggande värderingar som kommer fram i vår motion. Det stämmer inte med vad Ivar Högström sade, att han för sin del — och jag hoppas det kommer att visa sig vara så — i själva verket är oense med de borgerliga i de grundläggande värderingarna. Om det förhåller sig på det sistnämnda sättet är det klart lyckligare för arbetarrörelsen. Förhåller det sig på det förstnämnda sättet tror jag vi har anledning till pessimism.

Herr talman! Vår största morgontidning innehöll i dag upplysningen att Sveriges riksdag i går kväll hade fattat beslut om höjda barnbidrag och bostadsbidrag. Jag tror inte att den uppgiften fick någon att jubla, eftersom det förslag som regeringen lagt fram för riksdagen, och som jag är rädd att majoriteten kommer att driva igenom, inte innebär något särskilt positivt för de vanliga människornas levnadsstandard. Men även om den här uppgiften är felaktig och det beslut som vi nu nog dess värre kommer att fatta inte kommer att bli så bra som det skulle kunna vara, så vill jag ändå börja med att uttrycka en förhoppning om att vi i kväll kommer att kunna fatta beslut i frågan.

Herr talman! Jag tror att alla medborgare är medvetna om allvaret i den här krisen och om vad som krävs för att vi skall klara oss ut ur den. Jag är övertygad om att alla är beredda — ja, t.o.m. angelägna och ivriga — att med arbete och personliga uppoffringar få bidra till en lösning av krisen. Denna känsla av ansvar och solidaritet och medborgaranda tror jag är vitt spridd. Den är vår viktigaste tillgång om vi skall kunna göra någonting för att rädda framtiden åt Sverige och det svenska folket. En förutsättning för att den här känslan av solidaritet och medansvar skall kunna finnas som en viktig resurs i arbetet är för det första att de som har makten och ansvaret i landet verkligen griper sig an problemen, att de anger inriktningen och viljan, att de ingjuter mod och framtidstro hos människorna och att de kommer med förslag till konstruktiva och långsiktiga lösningar. För det andra krävs det att bördorna fördelas rättvist både när det gäller uppoffringar i standard eller standardökningar och när det gäller arbetsinsatser. Det är då alldeles självklart att man på dem som med ett enkelt uttryck kan kallas de starka i samhället skall ställa kravet att det är de som skall göra extra ansträngningar, medan de svaga däremot måste skyddas särskilt noga i en så här svår situation. Detta är den strategi som grundar sig på våra värderingar och som vi har redovisat i vårt krisprogram. Vi har krävt en stram ekonomisk politik med klara prioriteringar av de mest angelägna behoven. Vi har vidare krävt en medveten satsning på framtiden i vår industri för att klara sysselsättningen — det behövs resurser i form av kapital, forskning och utvecklingsinsatser på det området. För det tredje har vi krävt åtgärder för att sätta de grupper främst vilkas levnadsnivå särskilt måste värnas och för vilka fortsatta reformer behövs. Vi har redan i vårt budgetalternativ i januari talat om vilka grupper det gäller —- de äldre, barnen och låginkomsttagarna. Som ett led i våra ansträngningar att fullfölja den politiken har vi lagt våra förslag när det gäller stödet till barnfamiljerna i motionen 174, som vi nu behandlar. Det är alltså från vår sida fråga om att i en situation där resurserna är begränsade satsa strategiskt på framtiden och på att klara nödvändiga behov medan mindre nödvändiga behov måste hållas tillbaka. Det innebär ofrånkomligen att de som har resurser, har ett jobb, en trygg försörjning och en förmåga att bidra till framtiden, måste kunna anstränga sig litet extra och avstå från att ta ut ökad privat konsumtion i den svåra situation vi befinner oss i. Det här är att ställa krav på människor, men jag tror att det svarar mot en känsla av vad som i det här läget krävs och är moraliskt riktigt som väldigt många människor har. Detta innebär att i allra bästa mening fullfölja den folkhemstanke som Per Albin Hansson först förde in i den svenska debatten för nu 50 år sedan, när vårt land också befann sig i mycket besvärlig kris. Den tanke han hade har dess värre ofta missbrukats och använts av sådana som inte rätt förstått den, sådana som trott att det rör sig om en idyllisk och romantisk föreställning om samhället och hur det skall fungera. Men i själva verket var Per Albin Hanssons folkhem något som i hög grad grundade sig på kravet på rättvisa och solidaritet. Låt mig citera några ord från det berömda talet i remissdebatten år 1928, när han först förde in det här begreppet i den svenska politiska debatten: ”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. -—-- I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folkoch medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade.” Det är inget okontroversiellt tänkande som ligger bakom begreppet ”folkhemmet”. Per Albin Hanssons och vårt folkhemsbegrepp får inte missbrukas av människor som inte förstått vilka krav som också i dagens samhälle, inte minst mot bakgrund av den kris vi befinner oss i, måste ställas på politiken, särskilt från fördelningspolitisk utgångspunkt, om den skall ha några möjligheter att vinna förtroende hos människorna och skapa uppslutning kring gemensamma insatser. Det stora hinder som vi i dag står inför när det gäller att utveckla det svenska samhället och klara oss ur krisen är att vi inte har en regering som fullföljer den goda tradition i svensk politik som uttrycken ”folkhemmet”, ”solidaritet” och ”medansvar” står för. Vi har inte ens en regering som regerar, utan en som är fullständigt paralyserad och handlingsförlamad av inre splittring och även av sin ideologi. Det är helt enkelt så att en borgerlig samhällssyn inte duger för att angripa de problem vi står inför i dag. Men medan handlingsförlamningen hindrar regeringen från att uträtta något väsentligt slösas miljarder bort på sådant sätt att orättvisorna i samhället ökar genom medvetna åtgärder. Vi behöver bara peka på vilka utsvävningar regeringen anser sig ha råd med inom energipolitiken eller vilken medveten satsning på ett mer orättfärdigt samhälle den anser sig ha råd med på skattepolitikens område. Medborgarna, som får vara med och betala det här, ser att det tydligen enligt regeringens uppfattning finns miljardbelopp att slösa bort på sådant som de upplever som inte bara onödigt utan direkt utmanande orättvist. De ser samtidigt att det inte finns resurser till långsiktiga, medvetna satsningar för sysselsättningen, för ett ökat bostadsbyggande för att rädda oss från både arbetslöshet och bostadskris, för att upprätthålla standarden hos de stora grupperna i vårt samhälle och för sociala och kulturella reformer. När man kommer till sådana viktiga frågor — som medborgarna är vana vid att vi prioriterar — då finns det inte pengar! Vad vi har fått under det år som nu har gått är starkt ökade klyftor i samhället: de som redan hade det bra har fått det bättre och har fått råd att konsumera mer. Den förändringen har medfört en ökning av onödig lyxkonsumtion och ett slöseri med resurser, som hade kunnat användas bättre i samhället. Men samtidigt har barnfamiljer, låginkomsttagare och pensionärer fått det sämre. De har i dag inte ens råd att upprätthålla den standard de hade tidigare och att tillgodose nödvändiga behov. De har redan fått sin standard sänkt när det gäller livsmedel, kläder och andra ting. Jag tror att det finns risk för att dessa grupper nu, för första gången på decennier, också får en påtvingad försämrad bostadsstandard — att många helt enkelt tvingas att byta ner sig till en sämre bostad. Det beror på att vi i år — också det för första gången på decennier — har råkat ut för mycket kraftigt höjda hyreskostnader som skall betalas av människor som har fått det sämre ställt och som inte heller har några marginaler att ta av. Allteftersom inflationen fortsätter och bostadsbristen ökar kan vi vänta oss att de stora gruppernas, och speciellt då de särskilt utsatta gruppernas, förmåga att betala de höjda bostadskostnaderna minskar. En annan faktor som bidrar till försämringen är att bostadsbidragssystemet håller på att urholkas av inflationen, helt enkelt därför att stora grupper, särskilt barnfamiljer, nu har fått en formellt sett högre inkomst än tidigare, som dock inte motsvarar någon höjd levnadsstandard men däremot innebär att de faller för inkomstprövningsstrecket. Samma resultat blir det av att hyresgränserna på många orter nu är för låga och att det alltså är hushållen som själva får svara för de höjda hyrorna den här gången. Det är mot den bakgrunden som regeringens förslag om ökat stöd till barnfamiljerna bör bedömas. När man ser att det inte innehåller någonting mer än ett förslag om att barnbidragen skall höjas med 13 kr. i månaden och att den övre hyresgränsen skall höjas med mellan 75 och 125 kr. för barnfamiljerna — vilket alltså inte ens täcker hyreshöjningarna — måste man säga att regeringens förslag är helt otillräckligt för att kompensera de här grupperna för försämringarna i deras levnadsstandard. Det känns, tror jag, för många som ett rent hån, när de jämför förslaget med de förändringar i sin livsföring som de nu tvingas till. Stödet täcker på intet sätt kostnadsökningarna, allra minst om hyreshöjningarna och inflationen fortsätter. För det första är det individuella beloppet, 13 kr. per månad, naturligtvis alldeles för lågt, och för det andra — om man ser på hur stora belopp som totalt satsas på det här området — måste man komma fram till den bedömningen, att det är upprörande att regeringen för att åstadkomma förbättringar inte ens vill satsa en summa som skulle motsvara det belopp den räknar med att kunna spara in på anslagen för bostadsbidrag. Bostadsstyrelsen har i år beräknat, och regeringen upprepar det i propositionen, att det blir 140 milj.kr. över på anslaget för bostadsbidrag till följd av att så många hushåll förlorar sina bostadsbidrag eller får sämre stöd. Förslaget innebär att under det här budgetåret sammanlagt 110 milj.kr. satsas på barnbidrag och bostadsbidrag men att av den summan bara knappt 40 milj.kr. satsas på bostadsbidrag. Detta är fullständigt upprörande, om man jämför med de behov som finns eller med de ändamål som regeringen samtidigt anser sig kunna satsa miljarder på, t.ex. skattesänkningar för dem som har det bra. Enligt vår mening är det också upprörande att medel tas från anslaget för bostadsbidrag för att finansiera en barnbidragshöjning, det är att gå bakom ryggen på riksdagen och försöka dölja att det faktiskt sker en synnerligen viktig förändring av inriktningen på stödet till barnfamiljerna: från riktat stöd till dem som bäst behöver stödet till ett generellt stöd. Vi är också starkt kritiska mot att den justering av hyresgränsen som görs är så liten och alltså inte täcker de verkliga hyreshöjningarna och till att den inte omfattar låginkomsttagare utan barn, som ju också får hyreshöjningar. Dessutom anser vi att det omedelbart måste göras en omräkning av inkomstgränserna i bostadsbidragssystemet för att hindra att allt fler hushåll förlorar eller får starkt försämrade bostadsbidrag. Med hänsyn till alla de här problemen borde regeringen omedelbart i oktober när riksdagen samlades ha kunnat komma med en proposition, så att man snabbt hade kunnat genomföra förändringar som då hade kunnat träda i kraft den 1 januari. Regeringen kan inte skylla ifrån sig och säga att den saknade information om situationen. Bostadsstyrelsens petita och all information som fanns redan på sensommaren och i början av hösten visade mycket klart vilka försämringar som höll på att ske, eller redan hade skett, beträffande barnfamiljernas och låginkomsttagarnas situation. Från socialdemokratiskt håll kräver vi mot bakgrund av den här situationen och vår vilja att medvetet sätta de grupper främst som är mest beroende av andras solidaritet en kraftig förbättring av stödet till barnfamiljerna och låginkomsttagarna. Vi har när det gäller barnbidrag och studiebidrag samma krav på höjning som regeringen, men vi anser också att det statliga bostadsbidraget bör höjas från 900 till 1 200 kr. Det skulle bli en väsentlig förbättring för de grupper som bäst behöver en sådan. Naturligtvis har vi härtill kopplat ett förslag om höjning av det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpen. Vi har också lagt fram förslag om en höjning av hyresgränserna på mellan 100 och 200 kr., som också omfattar låginkomsttagarna utan barn. Det vore, enligt vår mening, orättfärdigt att lämna dem utanför. De förslag som vi framlagt borde naturligvis genomföras den 1 januari, men eftersom vi inte har haft möjlighet att lägga fram dem förrän i samband med regeringens försenade proposition tvingas vi att acceptera att de tyvärr inte kan träda i kraft förrän den 1 april. Vi kräver också en omedelbar justering av inkomstgränserna, och jag vill understryka att det inte är acceptabelt att, som utskottets majoritet skriver, vänta med behandlingen av det här tills vi får budgetpropositionen i januari, för då förflyter ytterligare ett helt år innan de nya bestämmelserna hinner träda i kraft. Till slut kräver vi också en utökad information till de bidragsberättigade, så att alla som berörs av de förbättringar som skulle bli följden av ett genomförande av våra förslag också får kunskap om sina förmåner. Om de här förslagen genomfördes skulle man uppnå mycket viktiga saker. För det första skulle stödet till dem som bäst behöver det öka. Lägger man därtill de förbättringar som skulle ha blivit följden om vårt skatteförslag hade antagits i riksdagen, skulle det innebära 200 kr. mer per månad för en barnfamilj med genomsnittsinkomst. Det är alltså en mycket väsentlig skillnad mellan den linje som socialdemokratin företräder, där vi vill värna om de mest utsatta grupperna i samhället, och den regeringen företräder där man sprätter miljarder på höginkomsttagarna men ingenting har åt barnfamiljerna, låginkomsttagarna och pensionärerna. För det andra skulle vi vinna, och det är mycket viktigt, att fler människor hålls kvar i bostadsbidragssystemet, dvs. genom att inkomstgränserna, hyresgränserna och det statliga bostadsbidraget höjs. Vi måste stoppa den mycket snabba marsch ut ur bostadsbidragssystemet som nu pågår och som innebär att vi samtidigt som levnadsstandarden sänks och hyreskostnader höjs får ett nettoutfall i bostadsbidragssystemet av stor omfattning. Det kan vi inte acceptera! Herr talman! Den borgerliga regeringen har verkligen lyckats med att profilera sig mer än någon kunde ana eller hoppas eller frukta, beroende på vad som står en närmast att säga, på den korta tid som den har haft till sitt förfogande. Vi är nu på väg bort från ett samälle, präglat av Per Albin Hanssons folkhemstanke, med förskräckande fart. Jag tror att en sådan utveckling mer än något annat skadar våra möjligheter att ta oss ut ur den kris som vårt land befinner sig i. Den drabbar väldigt många människor med försämringar i deras vardag. Vi är övertygade om att en socialt rättfärdig politik behövs nu mer än någonsin. Vårt förslag i motionen 174 och reservationerna 1-6 vid civilutskottets betänkande om ökat stöd till barnfamiljerna utgår från övertygelsen om behovet av en socialt rättfärdig politik. Jag yrkar bifall, herr talman, till reservationerna 1-6 vid civilutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Det råder en ganska stor enighet om att de skillnader i bostadsstandard som beror på olika inkomst och betalningsförmåga måste undanröjas eller i vart fall väsentligt minskas. Däremot råder det inte lika stor enighet om hur dessa skillnader skall undanröjas i praktisk handling. Vi kommunister menar att skillnaderna i huvudsak måste undanröjas genom en grundläggande förändring av hela bostadspolitiken, me dan övriga partier i stort sett anser att man skall lita till bostadsbidrag.

Det kan då ske genom att räntan skall trappas upp årligen från 0,15 96 höjning varje år till 0,25 96 höjning. Det innebär att de hyresgäster som nu har de högsta hyrorna och som får stora hyreshöjningar om ett par veckor skall få ytterligare höjningar i ett läge där man inte vet var man skall ta pengar för dagen. Det har i sammanhanget sagts att man på det sättet skall åstadkomma en utjämning av hyresnivåerna. Hur lång tid skall det ta innan regeringen och de borgerliga och för all del även socialdemokraterna kommer underfund med att en utjämning av hyresnivåerna också kan ske på ett annat sätt, nämligen nedåt såsom vi från vpk vill och har anvisat vägarna för? Hyrorna har under senare år fortsatt att stiga i allt snabbare takt trots statliga räntesubventioner av betydande omfattning. Allt fler hushåll måste erhålla bostadsbidrag för att klara sina stigande boendekostnader. Förbättrade bostadsbidrag är nödvändiga för att ge barnfamiljer, vuxna utan barn och med låga inkomster, handikappade och pensionärer möjligheter till en god bostadsstandard. Men också mot bakgrund av alltjämt rådande trångboddhet, de omoderna och dåliga bostäderna, den öppna och dolda bostadsbristen är det nödvändigt med bostadsbidrag, som gör det möjligt att förbättra boendestandarden, framför allt för ekonomiskt svaga grupper. Barnfamiljer, vuxna utan barn med låga inkomster, handikappade och pensionärer bor ofta i de sämsta bostäderna och måste ges möjligheter till en bättre bostadsstandard. Bostadsbidrag i olika former löser emellertid inte problemen med de höga hyrorna och ständiga hyreshöjningar. Man kan i stället uttrycka det så att med nuvarande bostadspolitik kommer även dessa bidrag slutligen att hamna hos dem som spekulerar i människornas behov av bostad, genom de kapitalistiska spekulationsoch monopolintressena i hela produktionsprocessen, från marken till det färdiga huset. Bostadsbidragen utgör, trots de positiva effekterna i övrigt, en garanti för bygg-, markoch bankkapitalets profiter och gör det i själva verket lättare att ta ut orimligt höga hyror. De skillnader i bostadsstandard som beror av olika inkomstoch betalningsförmåga måste i huvudsak undanröjas genom en grundläggande förändring av bostadspolitiken och inte genom nya bostadsbidrag. En av de främsta uppgifterna för bostadspolitiken måste vara att ge alla hushåll möjlighet att disponera en rymlig och välutrustad lägenhet till rimliga kostnader utan anlitande av bostadsbidrag. I avvaktan på en sådan inriktning är det emellertid nödvändigt att genomföra olika förändringar Vpk har under flera år framfört förslag om att staten skall överta hela kostnaden för bostadstilläggen för barnfamiljer och hushåll utan barn och vi har nu upprepat förslaget. F. n. utgörs 72 96 av de statskommunala bidragen av statliga medel. Vpk menar att det ekonomiska ansvaret för detta bostadsstöd helt bör ligga hos staten. Tidigare år, och så även nu, har av resp. utskottsmajoriteter detta förslag avstyrkts och man har hänvisat till pågående utredningsarbete, dvs. till kommunalekonomiska utredningen. Nu har den utredningen slutförts. Har den då föreslagit att staten skall ta över dessa kostnader? Nej, som bekant har man inte lagt fram något förslag som innebär lättnader för kommunerna på detta område. Utredningens förslag om samordning av de statskommunala bostadsbidragen och bostadstilläggen för pensionärerna innefattar ett enhetligt statsbidrag med 40 96. Det innebär att kommunerna inte kan påräkna någon ekonomisk förstärkning. Genom att statsbidragsnivån för de statskommunala bostadsbidragen sänks från 72 till 40 96 uteblir effekten av att statsbidrag föreslås utgå till pensionärernas bostadstillägg, vilket vpk f.ö. också krävt i många år. Nu är det här ett utredningsförslag, och man får naturligtvis hoppas att ett eventuellt regeringsförslag går längre och höjer statsbidragsprocenten, så att den får någon betydelse för kommunernas ekonomi. Från den 1 januari i år genomfördes ett gammalt vpk-krav, nämligen att åldersgränsen för rätt till eget bostadsbidrag sänktes. Åldersgränsen sänktes från 20 till 18 år. Tyvärr togs inte steget fullt ut, utan nu kvarstår orättvisan för de ungdomar som ännu inte fyllt 18 år men erhållit egen bostad. Nu kan den som inte fyllt 18 år och har egen bostad erhålla bostadsbidrag bara om han eller hon har eget barn. Bor en ungdom kvar hemma erhåller inte heller förälder bidrag längre än t.o.m. det år då barnet uppnår 16 års ålder. Vpk har i anslutning till den proposition vi nu behandlar upprepat tidigare krav om en sänkning av åldersgränsen till 17 år. Vänsterpartiet kommunisternas förslag då det gäller den del av ökat stöd till barnfamiljer m.m., som behandlats av civilutskottet i dess betänkande nr 7, innebär i korthet följande. Det statliga bostadsbidraget höjes till 1 200 kr. per barn och år från nuvarande 900 kr. Utvecklingen av bostadskostnaderna, inte minst de stora hyreshöjningar som nu genomförs från årsskiftet, medför berättigade krav om förbättringar. Hushållens betalningsförmåga urholkas alltmer, och det gäller särskilt barnfamiljerna, som ofta inte har råd att förbättra sin boendestandard. Den övre hyresgränsen måste enligt vår och de flesta hyresgästernas mening ökas betydligt mera än vad regeringen föreslår. Regeringens förslag är, med hänsyn till inflationens verkningar sedan föregående gränser fastställdes, helt otillräckligt och innebär att många hushåll, som redan har en högre hyra än de föreslagna gränserna, inte får en enda krona i förbättring. Vpk föreslår därför att följande övre hyresgränser skall fastställas: ensamstående 800 kr., makar utan barn 900 kr., hushåll med 1-2 barn 1 100 kr., hushåll med 3—4 barn 1 300 kr., hushåll med 5 eller flera — Nr 51 barn 1 500 kr. De höjningar vi föreslår ligger ganska nära dem som bostadsstyrelsen angivit i sin anslagsframställning och är enligt vår mening synnerligen välmotiverade. Inkomstgränserna för reducering av bostadsbidrag måste som vi i vår — Ökat stöd till motion påpekat höjas avsevärt med hänsyn till att många hushåll fått — barnfamiljerna, bidragen minskade till följd av inflationen eller helt förlorat sina bidrag. — m.m. För att en höjning av inkomstgränserna skall få avsevärd effekt, dvs. att de flesta hushåll som nu har bidrag skall få behålla dem och inte riskera minskningar, och för att nya hushåll som nu inte har bidrag men har oerhörda svårigheter att klara sin hyra och få sin ekonomi att gå ihop skall erhålla ett absolut nödvändigt stöd måste dessa gränser höjas ganska kraftigt. Vi föreslår därför att gränserna höjs med 6 000 kr. för barnfamiljer och med 4 000 kr. för makar utan barn och ensamstående. Herr talman! I boendeutredningarnas betänkanden Solidarisk bostadspolitik och Bostadsförsörjning och bostadsbidrag formulerades i flera avseenden goda målsättningar som vpk kan instämma i.

Att i takt med stigande bostadskostnader uteslutande eller i huvudsak utveckla det bostadssociala stödet kan visserligen i det enskilda fallet till synes ge tillfredsställande effekter, men om man inte använder också andra medel innebär det risk för ohämmat snabb kostnadshöjning och därmed ideligen återkommande problem. Detta utesluter naturligtvis inte att det i varje läge ändå alltid finns grupper av hyresgäster, som måste få stöd i särskild ordning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1977/78:185, yrkandena 3, 4, 6 och 7. Jag yrkar vidare bifall till reservationerna 2, 4 och 6 vid civilutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Jag hade för avsikt att inskränka mitt inlägg till en kort genomgång av propositionens innehåll och framför allt till ett bemötande av de synpunkter som har framförts i de socialdemokratiska reservationerna vid betänkandet. Men först vill jag göra några kommentarer till det inledande inlägget av Birgitta Dahl. Propositionens förslag är inte bra, sade Birgitta Dahl. Jag hade inte väntat mig något annat omdöme från Birgitta Dahl — hade hon haft en annan bedömning hade hon naturligtvis inte behövt 20 minuter för att tala om det. Inlägget andades den vanliga inställningen, att regeringen är splittrad och handlingsförlamad och inte kan komma sig för med nå 161 gonting. Så tecknade Birgitta Dahl en bakgrund till den kris vi nu har.

Och att upprätthålla sysselsättningen är för oss en oerhört angelägen arbetsuppgift. Självklart kan detta då få sådana konsekvenser att budgetutrymmet inte räcker för att genomföra allt man önskar sig på andra områden. Birgitta Dahl sade att det finns en känsla hos svenska folket att man verkligen vill bidra till att föra vårt land ut ur den ekonomiska krisen. Här vill jag helt instämma med Birgitta Dahl. Jag tror också att den viljan finns, och därför räknar vi med att vi skall lyckas med de arbetsuppgifterna. I sitt inlägg sade Birgitta Dahl att socialdemokraterna med hjälp av en stram ekonomi skulle klara en mer rättvis fördelning än den regeringen föreslår. Vi har emellertid denna vecka fått lyssna till kritik för att regeringen på olika sätt är för vårdslös med ekonomin och satsar för mycket på olika håll i samhället. Det finns ingen linje i den socialdemokratiska kritiken — man talar om återhållsamhet och kritiserar regeringen för att den är vårdslös med samhällsfinanserna samtidigt som man kräver mer på massor av områden. Vi kan konstatera att regeringen har prioriterat starkt och satt in åtgärder för att kompensera sådana grupper och områden i samhället där de verkligen behövs — det gäller barn, det gäller pensionärer och det gäller åldringsvård. Sedan vill jag övergå till förslaget i propositionen 61 om stöd till barnfamiljerna genom förändringar i bostadsbidragssystemet. I propositionens bil. 3 föreslås att de övre hyresgränserna höjs för statskommunalt bidrag till barnfamiljer m.fl. Höjningarna är föranledda bl.a. av inträffade och förväntade hyreshöjningar, och genom propositionens förslag får barnfamiljer i de aktuella inkomstklasserna en större del av bostadskostnaden täckt genom bostadsbidragen. Som jag nämnde har socialdemokraterna till detta betänkande fogat ett antal reservationer. Jag skall gå in på dem, men innan jag gör det vill jag säga följande. Fem av de sex reservationer som fogats till betänkandet berör inte primärt den fråga som genom propositionen har förelagts riksdagen, nämligen frågan om stöd till barnfamiljerna. Utskottsmajoriteten anser därför att det finns goda skäl att avvakta beredningen i departementet av bostadsstyrelsens anslagsframställning för nästa år, så att ett samlat förslag kan föreläggas riksdagen i samband med att budgetpropositionen presenteras i början av nästa år. Då kommer det enligt utskottets mening att finnas ett bättre underlag för att bedöma de olika motionsförslagen. av de övre hyresgränserna med 75 kr. per månad utöver vad som fö — Nr 51 reslagits i propositionen. Dessutom har i motioner från vpk och från Rolf Hagel och Alf Lövenborg föreslagits höjningar utöver förslagen i såväl propositionen som socialdemokraternas reservation. Utskottsmajoriteten har avstyrkt bifall till motionerna. Det bör i sammanhanget = Ökat stöd till noteras att det i motionerna saknas beräkningar av förslagens ekonomiska = barnfamiljerna, konsekvenser. Det har alltså inte varit möjligt för utskottet att bedöma = m.m. de budgetmässiga effekterna av reservanternas och övriga motionärers förslag. Dessutom bör noteras att i såväl den socialdemokratiska motionen som i vpk-motionen förs fram även andra förslag, vilkas belastning på anslaget till bostadsbidrag inte klargjorts. Slutligen bör noteras att ett ökat stöd till barnfamiljerna också läggs fram i propositionen genom den föreslagna höjningen av de allmänna barnbidragen och av studiebidraget. Både utskottsmajoriteten och reservanterna följer propositionsförslaget om att de nya övre hyresgränserna bör gälla fr.o.m. den 1 april 1978. Jag vill erinra om att frågan om förändrade hyresgränser tagits upp av bostadsstyrelsen i dess anslagsframställning för nästa budgetår. Frågan torde bl.a. därför behandlas i pågående budgetarbete, och riksdagen får i början av nästa år åter möjlighet att behandla frågan. Behandlingen kan då ske i ett större och mera heltäckande sammanhang. Reservationen 2 om tidpunkten för förslag till förändringar i bostadsbidragssystemet har jag redan behandlat genom att anföra att vi som bildar utskottsmajoritet anser det lämpligt att vi får en fullständig presentation av frågan om bostadsbidragssystemets utformning. Jag kan gärna instämma i vad reservanterna framför om det angelägna i att olika frågor inom bostadsbidragssystemet prövas snabbt, men jag finner det likväl viktigt att vi låter beredningen ske genom det arbete som pågår för budgetpropositionen. Jag finner det således inte lämpligt att riksdagen i detta sammanhang begär förslag till förändringar på sätt reservanterna förordat. Låt mig också erinra om att föredraganden angivit att hon kommer att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen med olika åtgärder inom bostadsbidragssystemet i 1978 års budgetproposition eller i särskild proposition. I reservationerna 3, 4 och 5 tas upp frågor om övre hyresgränser för statskommunalt bostadsbidrag till hushåll utan barn, det statliga bostadsbidraget resp. ändrade inkomstgränser i bostadsbidragssammanhang. Jag finner inte anledning att nu i sak gå in på förslagen i motionerna, då ju riksdagen kommer att inom kort få möjlighet att behandla dessa frågor. Jag finner därför heller inte anledning att nu förlänga debatten på dessa punkter, utan jag nöjer mig med att hänvisa till vad civilutskottet anfört på s. 5 i betänkandet. Låt mig även något beröra yrkandena i vpk-motionen om en omläggning av bostadsstödet så att det blir en helt statlig angelägenhet samt frågan om sänkning av åldersgränsen för rätt till statskommunalt bostadsbidrag till hushåll utan barn från 18 till 17 år. För att börja med det sistnämnda beslöt riksdagen år 1976 att sänka 163 gränsen från 20 till 18 år. I detta sammanhang liksom tidigare i år har utskottet prövat vpk:s förslag om ytterligare sänkning till 17 år och inte funnit anledning följa förslaget i vpk-motionen. Den uppfattningen vidhåller utskottet. Vad åter angår frågan om kostnadsfördelningen i bostadsbidragssammanhang hänvisar utskottet till utredningen om kommunernas ekonomi. Utredningens betänkande, som inte var överlämnat när utskottsbetänkandet justerades, har nu offentliggjorts. Men jag finner inte någon anledning att gå in på en diskussion om det, därför att många synpunkter kommer att läggas på förslaget från olika remissorgan, och vi har anledning att i andra sammanhang återkomma till en debatt om hur utjämningen och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun skall utformas. Slutligen vill jag beröra reservationen 6, där utskottets socialdemokratiska ledamöter begär ökad information beträffande bostadsbidragen. Reservanterna anför att om riksdagen bifaller förslagen i socialdemokraternas motion kommer betydligt fler att behöva informeras om sina möjligheter att erhålla bostadsbidrag, och det är väl närmast självklart. I utskottets majoritetsskrivning på s. 5 och 6 redogörs för hur informationen om de förslag till förändrade övre hyresgränser som utskottet ställt sig bakom kommer att genomföras. Sålunda kommer såväl de som redan har statskommunalt bostadsbidrag som de som har möjlighet att erhålla sådant, om regeringens förslag godtas av riksdagen, att informeras om sina rättigheter. För dem som redan har bostadsbidrag sker omprövningen av utgående bidrag automatiskt. Med detta, herr talman, har jag bemött de synpunkter som framförts i reservationerna och jag ber att få yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet på samtliga punkter.

Herr talman! Det framgick av Kjell Mattssons citat från utskottsmajoritetens skrivning att förberedelserna beträffande informationen endast gäller de ändringar som regeringen har föreslagit, men däremot inte de förändringar som skulle bli följden om våra krav skulle bifallas av riksdagen. När det gäller finansieringen, Kjell Mattsson, kan jag gå med på att vi borde naturligtvis i motionen ha beskrivit de beräkningar vi givit av den finansiering som självfallet finns för det förslag vi har lämnat. Men, Kjell Mattsson, det hade ju gått bra att fråga om dem under utskottsbehandlingen — det gjorde ni inte. Då hade vi kunnat redovisa dem där. Vi har som vi anförde i reservationen full täckning för de kostnadsökningar som det skulle bli under det här budgetåret, genom att vi får pengar över på bostadsbidragsanslaget om inte de ändringar genomförs som ni föreslår. Vi kommer självfallet också i januari, när vi tar ställning till det budgetförslag som regeringen då lämnar, att redovisa finansieringen av det alternativa förslag som vi lämnar. Barnfamiljerna, pensionärerna och låginkomsttagarna har inte råd, Kjell Nr 51 Mattsson, att vänta ett helt år, till den 1 januari 1979, på höjda inkomstgränser och hyresgränser som blir följden om man skjuter på behandlingen till i vår. Det är illa nog att de har fått vänta så länge som till den 1 april 1978, därför att de ansvariga statsråden inte orkade ta = Ökat stöd till sig samman och lägga propositionen tidigare. I den miljardrullning som = barnfamiljerna, har pågått under det här året hade det faktiskt inte varit för mycket m.m. begärt att de skulle ha orkat ta strid för ett snabbare och kraftigare stöd till de här grupperna i samhället och fått genomslag för sådana tankar i regeringen. Därmed kommer jag in på den mera övergripande prioriteringen, på frågan om de skilda uppfattningarna om vilka behov som är mest angelägna och vad regeringen och den socialdemokratiska oppositionen har givit uttryck för. Kjell Mattsson uttryckte det så att den nuvarande regeringen har starkt prioriterat åtgärder för de grupper som behöver mest stöd. Då vill jag ställa en fråga. Ni har ju satsat miljardbelopp på skatteomläggningar som innebär att höginkomsttagarna får skattesänkningar på tusentals kronor, medan de verkliga låginkomsttagarna kommer att få skattehöjningar nästa år och inte kommer att få en större förbättring av bostadsstödet än några tior per månad. Är det det som är uttryck för en stark prioritering för de mest behövande grupperna?

Herr talman! Jag skall något kommentera Kjell Mattssons kritik mot vpk:s förslag. Vad gäller de övre hyresgränserna har regeringen inte föreslagit någon förbättring för två grupper, nämligen ensamstående utan barn och makar utan barn. Enligt regeringens förslag skall de övre beloppsgränserna fortfarande vara 600 kr. resp. 700 kr. Det hade verkligen varit motiverat att också dessa två grupper hade fått en förbättring i det här sammanhanget. Kjell Mattsson säger att regeringen har aviserat att den skall återkomma med förslag till åtgärder. Men redan i propositionen kan man utläsa ett av dessa förslag till åtgärder, och det innebär en direkt försämring. Det talas nämligen om en höjning av de nedre gränserna för erhållande av bostadsbidrag. Åtskilliga människor, som nu har förmånen av en relativt låg hyra och har ett visst bostadsbidrag, kommer genom en sådan åtgärd att förlora detta bidrag. Övriga åtgärder har vi alltså inte sett ännu, men det blir väl anledning att återkomma till dem. Beträffande vårt förslag att sänka åldersgränsen för ungdomar med egen bostad från 18 till 17 år vad gäller möjligheten att få bostadsbidrag, så hänvisar Kjell Mattsson till att samma förslag har avslagits förut — och man avstyrker det nu också. Man har, som det heter, inte funnit anledning att tillstyrka det. Men, snälla Kjell Mattsson, tala åtminstone någon gång om varför man inte kan finna någon anledning till att de ungdomar med egen bostad som bara är 17 år inte kan få bostadsbidrag 165 utan skall diskrimineras. Det är ju inget svar att säga att man inte har funnit anledning att tillstyrka förslaget. Kjell Mattssons inlägg andas belåtenhet med regeringens förslag. I själva verket innehåller regeringens förslag i den här propositionen så små förbättringar att dessa i stort sett redan har ätits upp av den pågående inflationen.
Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för uppslaget om hur vi i fortsättningen skall arbeta i civilutskottet. Vi skall alltså vördsamt anhålla att i utskottet få reda på vad socialdemokraterna har menat med sina motioner och få veta underlaget för dem. De uppgifterna framgår ju inte av motionerna, och inte heller framgick det av Birgitta Dahls anförande hur finansieringen skulle ske. Jag var angelägen om att framhålla att den här propositionen enbart handlar om stödet till barnfamiljerna. Det större frågekomplexet på detta område återkommer varje år i budgetpropositionen, och så även denna gång. Att jag inte skulle inkassera något bifall vare sig från Birgitta Dahl eller Tore Claeson var jag naturligtvis fullständigt på det klara med. Oavsett om vi befinner oss på majoritetseller minoritetssidan får vi leva med att det finns önskemål som inte kan uppfyllas. När en speciell grupp i samhället debatteras, är det väldigt lätt att säga att det är synd om just den gruppen. På samma sätt skulle vi kunna diskutera pensionärernas förhållanden eller situationen inom äldrevården och säga att det är områden som vi måste satsa mer på. De avvägningarna måste vi försöka att göra varje gång vi har budgetpropositionen uppe och tar ställning till hur de totala statsutgifterna och kommunaloch landstingsutgifter skall fördelas. Jag hoppas att Birgitta Dahl inte menar så mycket med sitt litet vanvördiga tal om miljardrullning. Det har rullat många miljarder för att vi skall upprätthålla sysselsättningen, och jag trodde faktiskt att vi var överens om att det var den viktigaste bland alla de åtgärder vi har att vidta. Det är ju ändå näringslivet vi måste bygga på för att få möjligheter att fördela några bostadsbidrag i fortsättningen. Det är riktigt att det har genomförts skattesänkningar, men också i det fallet rör det sig om en proposition som vi fick överta vid regeringsskiftet. Även socialdemokraterna sysslade varje år med skattesänkningar för att skapa möjligheter att få lönerörelsen igenom. Varför man måste göra det vet Birgitta Dahl lika väl som jag. Förändringar av skatteskalorna är alltså ingenting som den nuvarande regeringen har hittat på. Regeringen ärvde faktiskt propositionen, även om den sedan förändrades något.
Herr talman! Jag lägger tillrättavisningen från utskottets ordförande på minnet. Vi skall aldrig mer glömma att tala om även det ni inte frågar om vid utskottsbehandlingen. Som jag anfört tidigare och som vi också skrivit i en av våra reservationer, kan vi finansiera de ökade kostnaderna under det här året med hjälp av de pengar som eljest skulle bli över på anslaget för bostadsbidragen. Kjell Mattsson sade något som förvånade mig mycket. Man kan alltid säga, sade han, att just den här gruppen är det så speciellt synd om så den måste vi stödja. Han antydde därmed att vi skulle följa någon sorts nyckfull populistisk linje och i den ena frågan efter den andra, utan att ha en medveten prioritering, ställa oss upp för vad som i andra sammanhang brukar kallas ”populära dagskrav”. Det är, som Kjell Mattsson vet, inte alls på det sättet. Det är tvärtom så att vi sedan det här årets början mycket medvetet har talat om vad vi vill göra med de begränsade resurser som vi anser finns i samhället.

Det är en väldig skillnad mellan vår linje och regeringens. Vi skulle totalt sett ha hushållat bättre med samhällets resurser och dessutom satt in dem mera medvetet för att rädda sysselsättningen i framtiden och för att tillgodose de socialt utsatta gruppernas mest angelägna behov. Visst har vi genomfört förändringar av skatteskalorna, Kjell Mattsson, bl.a. som ett led i förberedelserna för avtalsrörelserna. Men de har sett helt annorlunda ut än de förändringar som ni har genomfört. Det första ni gjorde när ni kom till makten var ju i själva verket att mot löntagarorganisationernas bestämda vilja förändra det förslag som vi före valet hade uppnått enighet om med löntagarnas organisationer. Detta försvårade förhandlingarna. Det innebar att mycket stora belopp som skulle ha kunnat användas bättre satsades på en skatteförändring som mest gynnade dem som redan hade det bra men urholkade standarden för dem som skulle ha behövt en förbättring. Det har ni fortsatt med, och det har kostat miljarder som har fått betalas med höjd moms, devalvering och en skenande inflation som mest drabbar de mest utsatta grupperna i samhället. Då är det väl inte så konstigt att vi säger att ni bedriver en socialt orättfärdig politik.
Herr talman! Låt mig börja med att upprepa min fråga till Kjell Mattsson om varför man inte har funnit anledning att göra den förändring som skulle innebära att också 17-åringar med egen bostad skall kunna få rätt till bostadsbidrag. Kjell Mattsson sade ingenting om det. Här är det ju inte fråga om att spela ut grupper mot varandra, utan här är det fråga om att ge de mest utsatta grupperna sådana förbättringar som de måste få för att deras ekonomi inte skall undergrävas alltför mycket. Det finns resurser för det här, och det måste alltid finnas resurser för att förbättra barnfamiljernas och låginkomsttagarnas svåra situation. Kjell Mattsson har inte heller sagt någonting om den funktion som bostadsbidragen ändå får. Det är viktigt att uppmärksamma att bostadsbidragen inte är någon gåva från himlen utan bekostas av lönarbetarna, skattebetalarna själva. Även om familjen Andersson via skattsedeln hjälper familjen Johansson att klara hyran, så innebär det bara att båda även fortsättningsvis utplundras av byggmästare som blir miljonärer, av byggnadsmaterialtillverkare, markspekulanter, storbanker och andra vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden. Det fungerar ju på det här sättet. Det är klart att det är bara genom kraftigare ingrepp mot dessa, genom att göra slut på profitintressena, som man kan stoppa den nuvarande hyresutvecklingen, sänka hyrorna och göra det möjligt för vanliga arbetande människor att hyra en bostad utan att behöva anlita bostadsbidrag. En sänkning av boendekostnaden som möjliggör för en normalfamilj med normala inkomster att efterfråga och betala priset för en modern och rymlig bostad utan inkomstprövat bostadsstöd är vad vi behöver. Men det kräver en annan inriktning av hela bostadspolitiken och det kräver att man tar itu med spekulationsintressena på hela bostadsmarknaden.
Herr talman! Jag skall först svara Tore Claeson. Han säger att det är inte fråga om att spela ut olika grupper mot varandra. Nej, det är precis det som är bakgrunden till hela mitt resonemang här. Om man inte skall spela ut grupper mot varandra måste de mera långsiktiga bedömningarna av vilka stödåtgärder man skall vidta göras i ett sammanhang då man har hela budgetpropositionen tillgänglig och kan studera de avvägningar som regeringen har kunnat göra där. Regeringen har ju lagt fram en proposition som uteslutande handlar om ökat stöd till barnfamiljerna, därför att man funnit det angeläget att stödja dessa när det gäller inträffade och beräknade hyreshöjningar. Detta är, som jag sade i mitt första inlägg, anledningen till att man i propositionen inte diskuterar andra förändringar i bostadsbidragssystemet än just ändringarna i stödet till barnfamiljerna. Därmed har jag egentligen också svarat på Tore Claesons fråga, varför man inte ändrar åldersgränsen från 18 till 17 år. När vi fattat beslut tidigare har det varit efter överväganden om att nu har vi möjlighet att göra den och den förändringen av bostadsbidragssystemet. Överväganden om förändringar av det slag som vpk har yrkat på kommer alltså att göras i ett senare sammanhang, vilket inte innebär något löfte om att vpk:s förslag skall genomföras. Får jag sedan säga till Birgitta Dahl, att fatta nu inte min replik om att jag skulle ha fått besked av socialdemokraterna bara jag frågat i utskottet som något utslag av snarstuckenhet, för det var det verkligen inte. Men vi fick ju lära oss, på den tiden då vi var i minoritet, att det gällde verkligen för en motionär att framhålla allt och i all synnerhet tänka på finansieringsbiten i de förslag man lade fram. Skall en annan metod tillämpas är det ju värdefullt för mitt arbete att jag vet hur hanteringen skall ske. Det skall vi nog klara av. Birgitta Dahl återkommer till den samlade avvägningen och säger att socialdemokraternas budget upptog mindre kostnader. Ja, det är klart att den gjorde det. Men att de verkliga kostnaderna för staten totalt blivit annorlunda än de som fanns i den ursprungliga budgetpropositionen är inte minst beroende på alla de åtgärder av olika slag som måste vidtas för att hävda sysselsättningen. Vi har inte upplevt att socialdemokraterna annat än i allmänt tal väsnats om att vi satsar för mycket pengar och är vårdslösa med statens ekonomi. Däremot vill de inte gå emot de konkreta åtgärder som med hjälp av de här pengarna vidtagits för att hävda sysselsättningen.

Herr talman! Även i reservationen vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 lägger socialdemokraterna fram förslag som innebär förbättringar för barnfamiljerna. I en reservation vid civilutskottets betänkande nr 7 föreslår den socialdemokratiska oppositionen en höjning av det statliga bostadsbidraget till 1 200 kr. per barn och år. Därför bör det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpen, som sedan början av 1970-talet är samordnat med bostadsbidraget, höjas till 100 kr. per månad fr.o.m. den 1 april nästa år. Vidare bör de studerande som redan uppburit inkomstprövat tillägg för innevarande läsår erhålla ytterligare 75 kr. för vårterminen 1978.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

Herr talman! För någon dag sedan kunde man läsa om regeringens ekonomiska politik i många tidningar. Genom budgetläckor får man ytterligare bevis för att regeringens ekonomiska politik drabbar lågoch mellaninkomsttagarna i vårt samhälle mycket hårt. Hundratusentals hyresgäster kommer t.ex. att få höjda hyror genom regeringens beslut. Den bostadskostnadsstegring som många familjer i Stockholmsområdet fått redan innan de nya uppgifterna läckte ut ligger på 250 kr. för nästa år, om man räknar in höjningar för el och vatten. Bosättningslånen för unga familjer kommer att försämras kraftigt med regeringens politik. Dels skall inkomstgränserna för erhållande av lån sänkas, dels skall räntan höjas från 7-8 96 till normal bankränta, dvs. till mellan 12 och 15 96. Tandvårdsförsäkringen försämras. Utökningen av vuxenutbildningen stoppas, vilket drabbar i första hand de lågavlönade, de handikappade och invandrarna enligt vad man säger på ABF. Slopandet av den s.k. äktamakeprövningen inom studiestödet kommer inte att genomföras. Man stoppar denna reform som man så ivrigt propagerat för i ett annat skede. På många områden blir det direkta försämringar för stora befolkningsgrupper. Bakom dessa försämringar hör man att det viskas om en ny devalvering. I propositionen 61 har regeringen föreslagit att barnbidraget skall höjas med 160 kr. per år och att studiebidraget skall höjas med 13 kr. per månad. Det är verkligen blygsamma höjningar man föreslår, dels med tanke på inflationen, dels med tanke på den allmänt höga prisnivån på nödvändiga varor. Egentligen är det inte alls fråga om något stöd, som det står i förtexten till propositionen, utan det är bara fråga om marginella kompensationer för de fördyringar i levnadsomkostnaderna som barnfamiljerna redan har drabbats av under året. När man talar om barnfamiljernas ekonomiska villkor så är det viktigt att se till deras totala situation. Bidragen i nuläget är helt nödvändiga, och därför kräver vänsterpartiet kommunisterna förbättringar på det området. Men barnbidragen får aldrig tjäna som en ursäkt för att man inte tagit itu med de grundläggande förändringar som behövs för att på ett mera påtagligt sätt förbättra barnfamiljernas förhållanden. Det gäller t.ex. att tillgodose allas — jag avser såväl ungdomars som kvinnors och mäns — rätt till ett meningsfullt arbete som de kan försörja sig på. Så är inte fallet i dag. Det gäller att tillgodose alla barns rätt till en bra och avgiftsfri daghemsplats. Det gäller att häva utbildningsdiskrimineringen av arbetarklassens barn. Det gäller att stoppa inflationen, som undergräver de arbetandes ekonomi. Det gäller att slopa momsen på mat och andra nödvändighetsvaror, vilken särskilt hårt drabbar barnfamiljerna. Herr talman! De senaste årens kraftiga inflation har på ett påtagligt sätt visat på nödvändigheten av ett ändrat barnbidragssystem. Det nuvarande systemet innebär att barnbidragen ständigt kommer att släpa efter i kostnadsutvecklingen. Vpk har tidigare föreslagit en anknytning till basbeloppet, vilket övriga riksdagspartier gått emot. Den lilla höjning av barnbidraget som regeringen nu föreslår har redan uppslukats av inflationen. Man kan inom en nära framtid vänta ytterligare prisökningar. Därför är det minst sagt motiverat att indexreglera barnbidraget. Vänsterpartiet kommunisterna anser att barnbidraget snarast skall anknyta till basbeloppet och utgöra 25 96 av detta. Herr talman! När det nuvarande studiemedelssystemet infördes, så proklamerades det att systemet skulle vara till för att bryta den sociala snedrekryteringen inom utbildningen, men så har inte skett. Man kan tvärtom se tendenser till att den ökar och att utslagningen i det svenska skolväsendet börjar redan på lågoch mellanstadiet. Målet för det nuvarande studiemedelssystemet har med andra ord inte alls uppnåtts. En avgörande åtgärd för att bryta diskrimineringen av arbetarklassens barn i utbildningshänseende består i att tillförsäkra dem ett ekonomiskt oberoende. Därför har också vänsterpartiet kommunisterna under en följd av år ställt krav på införandet av studielön. Vpk anser att utbildningen är ett samhälleligt ansvar, och med det följer givetvis att samhället också måste garantera de studerandes ekonomiska situation. Det finns, herr talman, möjlighet att utarbeta ett förslag till studielön för studerande över 16 år så att studielönen kan träda i kraft under senare delen av 1978. Det hjälper inte stort att regeringen föreslår en höjning med 13 kr. i månaden, om man fortfarande har ambitionen att stimulera till studier och framför allt att stimulera de grupper som diskrimineras i vårt nuvarande skolväsende. Därför måste det lånesystem vi har i dag förändras till ett studielönesystem. En sådan åtgärd skulle bidra till att problemet med den sociala snedrekryteringen löstes, och den skulle troligen få effekt på kort sikt så att fler människor från arbetarklassen kunde rekryteras till vuxenstudier, vilket sker i mycket ringa grad f.n. Herr talman!

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 18 och hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14. Det innebär samtidigt yrkande om avslag på bl.a. de yrkanden av Rolf Hagel och Inga Lantz som delats ut.

per barn och år. Det finns ingen anledning att gå in på en motivering. Utskottet anför att de här frågorna relativt nyligen behandlats och hänvisar till framför allt socialutskottets betänkande 1976/77:25. I socialförsäkringsutskottets betänkande behandlas förslag om höjning av studiebidraget. Men med hänvisning till att det finns en koppling mellan barnbidraget och studiebidraget menar utskottet att det inte finns någon anledning att höja studiebidraget i och med att socialutskottet tillstyrkt det förslag beträffande barnbidrag som läggs fram i propositionen 61. Det är också en koppling mellan förslaget i motion 174 beträffande det inkomstprövade tillägget och det statliga bostadsbidraget. Socialför säkringsutskottet hänvisar där till att civilutskottet avstyrkt en höjning - Nr 51 av bostadsbidraget och menar att det inte finns någon anledning att till Onsdagen den styrka en höjning av det inkomstprövade tillägget. 14 december 1977 Frågan om studielön har nyligen — så sent som i fredags — diskuterats i kammaren. Även den har utskottet avstyrkt. Frågan har behandlats = Ökat stöd till av studiestödsutredningen, som i ett betänkande har lagt fram alterna = barnfamiljerna, tivförslag, där även begreppet studielön finns med. Det är ingen anledning m.m. att föregripa fullföljandet av den utredningen, som är föremål för remissbehandling, utan man bör först se vad den kan ge. Jag menar alltså att vi inte bör fortsätta den debatten längre i kammaren, utan i stället avvakta vad resultatet blir av utredningen och remissbehandlingen. Jag ber alltså att få yrka bifall till vad utskotten hemställt i de betänkanden vi nu har behandlat.
Herr talman! Det är riktigt att studielönen debatterades i kammaren i fredags, men frågan är ju fortfarande lika aktuell, och den har varit det under många år. Vi har också sett prov på hur snett det nuvarande studiemedelssystemet slår mot de grupper som i utbildningshänseende —- alltså inte bara i ekonomiskt hänseende, utan även i andra avseenden — är eftersatta. När man i andra sammanhang talar ganska mycket för att den sociala snedrekryteringen skall brytas måste man ju också vara för ett ekonomiskt system som möjliggör att man bryter den sociala snedrekryteringen inom vårt utbildningsväsende samt att man då också gör det från åldern 16 år. Därför anser jag att det finns all anledning för riksdagen att uttala sig för studielön — om det skall finnas någon möjlighet att bryta den snedrekrytering som vi har. När det gäller barnbidragen har samhället otvetydigt ansvar för omsorgen om och kostnaderna för barnen. Fortfarande är det allmänna barnbidraget stommen i samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna. För att uppnå likställighet i samhället mellan föräldrar och barnlösa är en ökning av barnbidraget den effektivaste åtgärden i nuläget, även om det, som jag sade i mitt inledningsanförande, också finns andra mycket viktiga områden som man måste bygga ut för att trygga stödet till barnfamiljerna. Vill man motverka de ekonomiska skillnaderna mellan människor med barn och människor utan barn måste man satsa på en kraftig höjning av barnbidragen. Jag anser att ökningen med 160 kr. per år — vilket är den höjning som föreslås nu — är helt otillräcklig. Den täcker inte ens kostnadsökningarna hittills under det här året, och eftersom vi väntar en 15-procentig prisutveckling kommer den alls inte att räcka till. Vidare är det på grund av den galopperande inflation som vi har i landet nödvändigt att också indexreglera barnbidragen, så att vi slipper hålla på att späda på dem med några kronor varje år. Man skulle alltså kunna förenkla proceduren genom att indexreglera dem. Jag har mycket svårt att förstå att motståndet här i kammaren mot att genomföra en så enkel procedur är så stort.